Herr talman! År 1952 genomfördes den stora kommunreformen här i landet. Den var utan tvivel genomgripande. Antalet kommuner reducerades då från 2 400 till något över 1 000. De flesta menade väl då att den nya indelningen skulle bli bestående under lång tid, men redan efter några år var det dags att tala om åtgärder för att underlätta sammanläggningar av kommuner. Det fanns, menade man, åtskilliga kommuner som redan från början var för små. Åtskilliga av dem har dessutom råkat ut för folkminskning. Dessutom hade det visat sig att det behövdes större befolkningsunderlag för vissa kommunala uppgifter, bl.a. skolväsendet, än man hade beräknat då indelningen genomfördes. Dåvarande statsrådet Rune Johansson tillkallade så 1959 indelningssakkunniga. Några direktiv i vanlig mening fanns inte. De sakkunniga skulle anskaffa och sammanställa material som kunde vara ägnat att belysa huruvida en revision av indelningen i borgerliga primärkommuner kunde anses vara påkallad. Om så befanns vara fallet skulle även riktlinjer för en revision framläggas. I februari 1961 var betänkandet färdigt. Det svenska språket hade då berikats med ett nytt ord, nämligen kommunblock, ett ord som många har haft anledning att ta i sin mun sedan dess. Det var även fråga om ett nytt sätt att klara planmässiga sammanläggningar med bibehållen frivillighet för kommunerna att besluta om och när man ville genomföra sammanläggningar. Någon ny indelningsreform av 1952 års modell ansågs inte vara behövlig eller lämplig. Vad som behövdes var en plan för att underlätta bedömningen av kommunernas ansökningar om sammanläggningar. Reformen skulle alltså bygga på kommunernas frivilliga medverkan. De sakkunniga konstaterade också att en reform upplagd på sådant sätt kunde dra avsevärt ut på tiden i vissa fall. Frivilligheten var alltså de sakkunnigas linje. Det var först i propositionen som andra tongångar kom in. Jag syftar då på det ställe i propositionen där det hette att regeringen skulle framdeles för riksdagen redovisa, huruvida beslutade åtgärder lett till utveckling av interkommunalt samarbete och sammanläggning av kommuner samt underställa riksdagens prövning av huruvida åtgärderna visat sig till fyllest. Den redovisningen, hette det i propositionen, borde göras till 1967 års riksdag. Detta yttrande i propositionen uppfattades allmänt som ett förtäckt hot om tvångsåtgärder. Riksdagens reaktion blev också ganska frän. Konstitutionsutskottet inte bara strök vad som föreslagits utan sade dessutom: »Det är utskottet angeläget att med eftertryck betona att den indelningsreform, som väntas efter hand växa fram på grundval av indelningsplanerna, avses helt få frivillig karaktär. Kommunerna själva bör ha ett avgörande inflytande i frågan om eller när sammanläggning skall komma till stånd. även om utvecklingen i fråga om kommunblocken skulle ske något långsammare än beräknats bör detta ej få motivera tvångsåtgärder från statsmakternas sida.» Riksdagens avvisande av tvångsåtgärder var alltså i bokstavlig mening eftertryckligt. Så sent som 1967 avvisade också riksdagen, efter förslag från ett enigt konstitutionsutskott, motioner om ökade insatser för att underlätta frivilliga kommunsammanläggningar. Det förelåg inte något behov därav, menade man. Misstanken om att regeringen ändock umgicks med planer på tvångsåtgärder fick sin bekräftelse strax efter valet i höstas, och i dag är socialdemokraterna beredda att genomföra en tvångslagstiftning, som står i strid med hela andan i 1962 års reform. Förslaget står också i klar motsättning till riksdagens uttalande så sent som år 1967. Vad finns det för motiv för en sådan åtgärd? Det finns ingen anledning att beteckna aktiviteten från kommunerna som dålig. Tvärtom har denna i fråga om både sammanläggningar och kommunal samverkan varit större än någonsin tidigare och dessutom efter hand ökande. Hög aktivitet kännetecknar ju den kommunala verksamheten över huvud taget. Utvecklingen har alltså gått helt efter de intentioner som låg bakom: 1962 års beslut. Det fanns följaktligen inte någon anledning för regeringen att trampa in som elefanten i porslinsbutiken och därigenom skada de överläggningar och förhandlingar, som nu pågår mellan ett stort antal kommuner i landet. Självbestämningsrätten — vare sig den avser stater eller kommuner — har med rätta skattats som en omistlig förutsättning för att demokratin skall få ett verkligt innehåll. Det kan inte vara förenligt med den kommunala självbestämningsrätten att bara fyra, fem år efter det att kommunblocken bildats dra ett streck över riksdagens försäkran om frivillighet. Den nuvarande blockindelningen företer dessutom många brister, vilket i och för sig inte är ägnat att förvåna, då den genomfördes under stark tidspress. Den behöver därför ses över för att ge underlag för bra kommuner om och när sammanläggningar kommer till stånd. Även i det socialdemokratiska motionsparet konstateras att gränsdragningen för en del kommunblock inte grundats på tillräckligt material. Också propositionen förutsätter ju att ett inventeringsoch utredningsarbete skall komma till stånd. Detta är enligt min mening tillfredsställande, men det krävs att det verkligen finns tid för detta. Att det inte är möjligt inom ramen för tvångslagstiftningens årtal tror jag är ett realistiskt antagande, som kommer att bekräftas av verkligheten. Herr talman!

Propositionens förslag står alltså i klar motsättning till riksdagens uttalanden om frivilliga sammanläggningar. Tvångsåtgärderna kommer att ge försämrade förutsättningar för samarbete och samförstånd och därigenom bli till mera skada än nytta. Den inventering och de utredningar som förutsättes äga rum kommer att försiggå under en tidspress som äventyrar ett gott resultat. Förslaget till tvångslagstiftning måste alltså avvisas. Den reservation som är fogad vid utskottets utlåtande går ut på detta, och jag ber att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Kommunal demokrati och kommunal självbestämningsrätt är sedan gammalt honnörsord i det politiska livet. Allmän enighet råder om dem. I vår riksdag är vi många som vill verka för att dessa begrepp vidmakthålles och om möjligt stärkes. Utvecklingen under det senaste decenniet har dock uppvisat vissa tendenser i annan riktning. Vad det gäller är å ena sidan att skapa bärkraftiga kommuner för de allt flera uppgifter som lagts på primärkommunerna, särskilt inom vårdoch undervisningsområdena, och å andra sidan att behålla den kommunala demokratin levande. Det är förvisso nödvändigt att manövrera försiktigt mellan dessa båda poler. Riksdagsbehandlingen 1962, i vilken många av oss deltog, innebar ett principbeslut om riktlinjer och målsättning för en ny kommunindelning efter näringsgeografiska grunder. Takten i sammanläggningsprocessen fick kommunerna däremot själva bestämma. Värt att citera är länsdemokratiut redningens uttalande i dess betänkande »Förvaltning och folkstyre», som avlämnades i höstas.

I det sistnämnda uttalandet hette det bl.a.: »Kommunerna själva bör ha ett avgörande inflytande på frågan om eller när sammanläggning skall komma till stånd. även om utvecklingen i fråga om sammanslagning av kommuner eller samverkan inom kommunblocken skulle ske något långsammare än beräknat, bör detta ej få motivera tvångsåtgärder från statsmakternas sida.» Det rådde således ingen som helst tvekan om tillvägagångssätt eller tidpunkt för sammanläggning. Regeringen har tidigare inte heller vågat frångå denna princip, utan har tvärtom vid förfrågningar i riksdagen vid flera tillfällen bekräftat densamma. Sålunda uttalade kommunikationsministern i ett interpellationssvar 1967 att regeringen inte planerade någon ändring i kommunernas frivilliga medverkan till kommunsammanläggningar. Som motiv till tvångsåtgärder har man bl.a. angett långsamheten i reformtakten. Men för det första förutsattes ju även detta förhållande 1962, så som framgick av det nyss citerade uttalandet av <:konstitutionsutskottet, och för det andra har relativt kort tid förflutit sedan de första sammanläggningarna, grundade på Kungl. Maj:ts beslut om blockindelningen, kunnat genomföras utan att dessförinnan ha varit förberedda. Nämnda tidpunkt var väl egentligen den 1 januari 1967. Det kan således inte med fog påstås att sammanläggningarna skett långsamt. Nu begär regeringen lagstiftning om sammanläggningarna och har som sluttidpunkt för dem angett årsskiftet 1973 -—1974. Vi kan för vår del inte acceptera denna tvångslag och har därför tillsammans med centerpartiets och moderata samlingspartiets representanter avgivit en reservation i frågan. I denna reservation heter det bla. att det gjorts olika tolkningar beträffande indelningslagens tillämpning efter 1962 års beslut. Man har sålunda bl.a. citerat en mening i folkpartimotionen såsom varande mindre restriktiv än propositionen härvidlag. Jag har tidigare i utskottet framhållit att detta uttalande i motionen om ett eventuellt regeringsingripande närmast avser sådana enstaka undantagsfall som då en liten minoritet motsätter sig en indelningsändring vilken är, såsom det heter i lagen, »föranledd av ett betydande allmänt behov». Det skulle alltså gälla fall som kunde medföra betydande ogagn för en övervägande del av befolkningen. Såsom utsagts i reservationen kan vi inte godta propositionens förslag om att sammanläggningar skall få ske utan att ens de förutsättningar som indelningslagen uppställer är för handen. 1962 års beslut om frivilliglinjen bottnade i en övertygelse om att förutsättningar för ett friktionsfritt samarbete inom en sammanslagen kommun bäst skapas om den nya kommunbildningen kan ske utan att tvångsåtgärder tillgripes. I fråga om sammanläggningens princip råder det säkert inte några större meningsskiljaktigheter. De många upp: gifter särskilt inom vårdoch undervisningsområdena som pålagts primärkommunerna kräver bärkraftiga kommuner. Länsstyrelserna skall givetvis alltfort ha kvar sin rådgivande uppgift. Aktuella och önskvärda ändringar i indelningen skall efter utredning kunna ske. Den i folkpartimotionen äskade undersökningen om verkningarna av de redan genomförda sammanläggningarna pågår med hjälp av medel från riksbankens jubileumsfond, och enligt vad som meddelats i utskottet har den hunnit så långt, att resultatet inom kort kan framläggas. Vårt yrkande i detta avseende är därmed tillgodosett. I fjol fann konstitutionsutskottet att en samlad översyn av den kommunala demokratins problem borde komma till stånd — detta med anledning av de många och olika utformade utredningsförslag som lagts fram. Vi på vårt håll föreslog tillsättandet av en arbetsgrupp med företrädare för de stora politiska partierna och kommunernas förbund, vilken skulle dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. Det är betänkligt att en sådan av riksdagen för ett år sedan begärd undersökning ännu inte kommit till stånd. De informella samtal mellan representanter för partierna och Kommunförbundet i den aktuella frågan. som statsrådet kallade till i departementet för några veckor sedan, kan väl vara av visst intresse, men jag har svårt att tänka mig att sådana samtal skulle kunna ersätta verksamheten inom der arbetsgrupp som riksdagen i fjol be gärde. Statsrådet Lundkvist har i sin motivering för en obligatorisk kommunindelningsreform bl.a. sagt att den kommunala demokratin beror på det faktiska innehållet i den kommunala självstyrelsen. Naturligtvis är detta riktigt. I propositionen heter det: »Ett fullföljande av kommunindelningsreformen gör det möjligt att bevara och stärka innehållet i den kommunala självstyrelsen. — — — Detta är en förutsättning för en ledande kommunal demokrati.» Visst finns det många fördelar med starka kommuner. Men inte är detta den enda förutsättningen för en levande demokrati. Statsrådet nämner bl.a. att antalet personer med kommunala upp drag starkt minskar vid sammanläggningar. Ja, detta är ett allvarligt problem. Före 1950 fanns det 200 000 kommunala förtroendemän. Efter 1975 beräknas antalet ha sjunkit till cirka 50 000. Man vill nu söka råda bot härför genom att låta kommunerna själva få bestämma antalet medlemmar i sina fullmäktige. Faran är att medborgarna kommer att uppleva ett ökande avstånd mellan styrande och styrda. Den kommunala självstyrelsen spelar en viktig roll bl.a. som länk mellan de vanliga människorna och dem som har hand om de politiska besluten. De politiska partiernas olika organisationer har här en stor uppgift som förmedlare av information och rådgivare vid uppläggningen av diskussionsformer. Ett statligt partistöd, som nu tillkommit, och en möjlighet — som nu är på väg — för kommunerna att bevilja anslag till politiska organisationer kan för dessa föreningar underlätta uppgiften att informera. Herr talman! Med det anförda ber jag få yrka bifall till den vid utskottets utlåtande nr 24 fogade reservationen, innebärande avslag på propositionens förslag om ett tvångsmässigt genomförande av ny kommunindelning.
Herr talman! 1952 trodde man att den kommunala indelningen skulle stå sig detta sekel ut. Så uttalade sig bl.a. dåvarande inrikesministern Eje Mossberg. Det blev inte på det sättet. Endast tio år senare fattade riksdagen beslut om att de cirka 1000 kommunerna skulle minskas till ungefär 300 och att detta skulle ske på frivillighetens väg. I dag har vi ställts inför ett förslag som innebär att regeringen inte längre vill gå fram på frivillighetens väg, utan nu skall denna reform genomdrivas med tvång. Vi upplever i dag ett allt större intresse för det politiska skeendet. Allt fler röster höjs för medinflytande och delaktighet i beslutsprocesserna. Genom storkommunreformen blev de som är delaktiga i de kommunala beslutsprocesserna 100 000 färre. Efter ett bifall till dagens förslag skulle de kommunalt engagerade minska från 125 000 till 43 000 när kommunblocksindelningen om fem år skall vara genomförd. En sådan utveckling står sannerligen inte i samklang med den aktuella debatten. Avståndet mellan de styrande och de styrda ökar. Detta kan vara ett mycket tungt vägande skäl för en kommuns tveksamhet inför en sammanläggning. När man från en sådan kommuns sida säger att man vill avvakta och se hur man på annat sätt skall uppfylla kraven på insynsoch engagemangsformerna borde detta respekteras. Är jag då helt emot större kommuner? Nej, jag har full förståelse för dem som i en liten kommun anser att fördelarna överväger nackdelarna av en sammanläggning med grannkommunerna. Men huvudfrågan i dag gäller inte, om man är för eller emot större kommuner, utan den gäller sättet på vilket en ändrad kommunindelning skall ske. Jag hävdar med bestämdhet frivillighetsprincipen i enlighet med riksdagens uttalande 1962, till vilket har hänvisats i motioner och i den gemensamma <:borgerliga reservationen och som även de båda föregående talarna har berört.

Men vi har också exempel från olika områden på att samverkan och samarbete som växer fram på frivillig basis får en inneboende styrka, skapar enga gemang och utgör goda förutsättningar för lösande av gemensamma frågor. Det är kommunalmännen själva i den enskilda kommunen som skall resonera sig fram till ett eventuellt beslut om sammanläggning med grannkommunerna. I lugn och ro, utan yttre tvång från statsmakterna skall kommunmedlemmarna och deras förtroendemän forma den yttre ramen för verksamheten. Vad skall man då göra i eti block om exempelvis fem kommuner, när en enda liten kommun säger nej till sammanläggningen? Regeringens recept är: Vi skall minsann tvinga den lilla kommunen till sammanläggning! Men det tillvägagångssätt som moderata samlingspartiet, och även folkpartiet och centerpartiet, förordar är ändock frivillighet — jag använder uttrycket »ändock frivillighet», därför att jag är medveten om att det visserligen tar längre tid men att man vinner så mycket mer på längre sikt. Receptet är således: Låt oss diskutera med representanterna för den kommun som vidhåller sin tveksamhet! Så småningom kommer de kanske underfund med att fördelarna överväger nackdelarna — om nu sakförhållandet verkligen är sådant i detta exempel. Det väsentliga är att de själva genom beslutsunderlaget, genom diskussionerna, genom <avvägningarna av nackdelar och fördelar når fram till en ståndpunkt. Vi har i vår partimotion alldeles särskilt understrukit vårt principiella ställningstagande för frivillighet, och vårt resonemang vilar sannerligen på stabil grund. Vi framhåller i motionen att riksdagen år 1962 fastslog, att sammanläggningen av kommuner i kommunblock skulle växa fram successivt, och värdet av en successivt framväxande sammanläggning allteftersom opinionsläget i kommunerna motiverade detta underströks kraftigt. Denna principiella syn är lika bärande i dag, och därför uttalar vi i motionen, att sammanläggningsutredningar bör verkstäl las i kommunblocken, liksom att en översyn och en justering av kommunblocksindelningen kan erfordras. Kommunerna skall därefter själva kunna avgöra lämplig tidpunkt för sammanläggning. Kan det vidare vara rimligt att påskynda och framtvinga kommunsammanläggningar, när flera frågor på det kommunala området är olösta? Jag tänker på kompetensoch uppgiftsfördelningen på det regionala och det lokala planet, jag tänker på huvudmannaskapsfrågorna, och jag tänker icke minst på länsdemokratiutredningens principbetänkande, som för närvarande är föremål för remissbehandling. Det förslag som framlägges i denna utredning måste ju ändå, om det nu genomförs, få konsekvenser på det kommunala planet, vilket också har framhållits i vissa remissyttranden. Det kan slutligen konstateras att statsmakterna inte har lyckats skapa tillräcklig motivation för sammanläggning. Mer än hälften av landets kommuner vill vänta med ställningstagandet. Detta konstaterande är talande. Hur skall man skapa motivation hos människor? Ja, sannerligen inte med tvång! Motivation för ett beslut eller för ett visst handlande hos människor, hos organisationer eller hos kommuner skall successivt — snabbt eller långsamt — växa fram genom egen aktivitet på frivillighetens grund. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Herr talman! Jag förstår herr Johanssons i Trollhättan ambition att börja sitt anförande med att understryka på vilka punkter vi är eniga. Den ambitionen kan vi alla ha. Men på en principiellt mycket viktig punkt är vi oeniga, herr Johansson, nämligen när det gäller inställningen till frivilligheten. Herr Johansson sade att situationen har ändrats radikalt från 1962 till i dag. Ja, men den har ändå inte ändrats så mycket att vi skulle gå ifrån frivillighetens princip oavsett vilka områden vi diskuterar i det politiska livet. Sedan tog herr Johansson i Trollhättan två exempel, med fem kommuner i ena fallet och två kommuner i andra fallet och med en kommun som säger nej. Lösningen på det problemet skulle vara att staten träder till och tvingar samman kommunerna. Jag är helt på det klara med att man kan uppleva en sådan situation som ett dödläge. Det gör vi också i andra sammanhang, inte minst vid förhandlingar. Men även om vi upplever det som ett dödläge finns det alltid andra möjligheter att angripa och lösa problemet. Jag är sålunda övertygad om att många människor runt om i våra kommuner tillhör minoriteten men ändå så småningom kan övertyga den majoritet som säger nej om att fördelarna överväger nackdelarna. Och det är den principen vi förordar. Det var emellertid framför allt en annan sak i herr Johanssons i Trollhättan anförande som var mycket intressant. På tal om det minskade antalet förtroendemän sade herr Johansson att det i vårt moderna samhälle finns andra möjligheter att engagera sig. Det är kanske inte så intressant att sitta i en barnavårdsnämnd. Man kan ju engagera sig i föreningsliv, t.ex. i politiska föreningar, nykterhetsföreningar och idrottsföreningar, framhöll herr Johansson. Det tycker jag var ett uppseendeväckande uttalande, ty det är ju en avsevärd skillnad mellan att sitta i en nykterhetsförening, en idrottsförening eller en politisk förening och att sitta i en kommunal nämnd eller styrelse. I de första fallen befinner man sig långt från beslutsprocessen, och det är ändock den människor önskar deltaga i. Därför måste jag fråga om herr Johansson i Trollhättan verkligen menade detta, eller hörde jag möjligen fel?

Herr talman! När herr Johansson i Trollhättan anlade några synpunkter på förevarande ärende försökte han som den konstruktive tänkare han är finna flera ting som förenar oss än som skiljer oss åt i denna fråga. Han konstaterade att även reservanterna önskar fullfölja 1962 års reform. Självfallet vill vi det, men vi vill också att frivilliglinjen fortfarande skall tillämpas vid detta fullföljande. Herr Johansson tog upp frågan om fall av den typen där fyra kommuner vill gå samman medan den femte inte vill det. Det finns sådana exempel på partiella sammanläggningar, men några stora problem brukar det inte vara — det är ju i regel förståndigt folk som bestämmer ute i kommunerna. Om man inte skulle acceptera en och annan partiell sammanläggning, skulle det innebära att man får rusa åstad och tvångssammanlägga kommuner så snart det inte går exakt efter ritningarna. Men i många fall kan ju de kommunalt ansvariga bättre begripa hur saken bör ordnas än de myndigheter som har planerat för kommunerna.

Herr talman! I sitt sympatiska anförande berörde herr Johansson i Trollhättan de punker där vi är överens. Det är förvisso riktigt att vi är överens om åtskilligt, och jag tycker också att detta är värt att framhålla. Men herr Johansson i Trollhättan behöver inte vara så förvånad över folkpartiets ställningstagande, ty vi har inte ändrat oss sen 1962 — det är andra som har ändrat sig i denna fråga. Och avsåg herr Johansson i Trollhättan den punkt i motionen där vi kommer in på indelningslagen, som jag har berört tidigare, så är det ju faktiskt en ytterlighetssituation det gäller, och denna kan knappast upphöjas till ett normalfall. När det gäller citaten kommer herr Wedén själv att gå i svaromål.
Herr talman! Då fattade jag herr Johansson i Trollhättan rätt när det gällde engagemanget och resonemanget om det minskade antalet förtroendeposter samt ersättningen härför. Ersättningen skulle alltså vara att man engagerade sig i föreningar i kommunen. Men även om nu herr Johansson i Trollhättan har denna uppfattning, så tror jag inte att människorna själva har den. Och det måste ju ändå vara en väsentlig skillnad vad beträffar delaktigheten i de beslut som fattas i kommunen för kommunmedlemmarnas bästa, om man sitter i den kommunala nämnden, i den kommunala styrelsen eller i fullmäktige. Visst har ordföranden i en politisk förening ett rätt stort inflytande — det är jag helt klar över. Men varför just ta ordföranden som exempel? Tänk på alla de andra i den där föreningen; de har inte samma inflytande. Och under alla förhållanden är det en mycket stor skillnad mellan medinflytandet, delaktigheten, insynen och informationen för dem som är med i sådana föreningar och för dem som sitter i de politiska organen. Till sist frågade herr Johansson i Trollhättan: Hur gör man om man år efter år möter motstånd? Ja, jag vidhåller att receptet är att man skall fortsätta att argumentera för fördelarna.
Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan anser att sedan beslut i dag fattats och vi fått en tvångslagstiftning blir det inte så stor skillnad i förhållande till vad som nu gäller. Kloka män — och kanske kloka kvinnor också — kommer att träffas och resonera om dessa ting även i fortsättningen, menar herr Johansson i Trollhättan. Men det blir ju inte så. I de flesta fall ter sig resonemangen meningslösa, eftersom man inte kan åstadkomma så mycket annat än tvångssammanläggning senast år 1974, på något undantag när. | Herr Johansson i Trollhättan är nu en lika god talesman för tvångslinjen som han var för frivilliglinjen år 1962. Vi för vår del anser emellertid att det inte inträffat något som gör att frivilliglinjen behöver överges. Självfallet kan delade meningar råda om hur snabbt sammanläggningarna bör ske. Jag tror inte man kan beteckna aktiviteten som dålig. Vi har gjort åtskilliga sammanläggningar. Vi skall ha klart för oss att indelningssakkunniga lyckades hitta 200 kommuner där man mer eller mindre löst hade talat om sammanläggning; i Övrigt var ingenting aktuellt. Man kan därför inte förvänta sig att det skall gå särskilt mycket snabbare enbart därför att man gjort blockindelningen. Statsrådet Lundkvists företrädare gjorde en mycket varm bekännelse till frivilliglinjen. Jag tillåter mig att citera honom: »Indelningsändringen framstår därför främst som liggande i kommunernas eget intresse. Det synes då också rimligt att låta kommunerna själva få avgörande inflytande i valet mellan samarbete och sammanläggning. Ett annat skäl är att förutsättningarna för friktionsfritt samarbete inom en nybildad kommun måste vara väsentligt större när frågan om sammanläggning får mogna så att den bäres upp av en allmän övertygelse bland kommunmedlemmarna rörande fördelarna härav.» Det är egentligen detta vi menar. Man vinner så mycket genom frivilliga sammanläggningar, för vilka kommunerna själva tar ansvaret, i jämförelse med sammanläggningar genom tvång, vilka i många fall blir ovälkomna. Det finns motsättningar och olika bedömningar i kommunerna beträffande dessa ting, och även de som inte just nu vill göra en sammanläggning kan ha välgrundade motiv för sin ståndpunkt.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan sade i sin allra senaste replik att det förelåg vissa risker för att en del bygder skulle hamna på baksidan av utvecklingen. Det tror jag också, men, herr talman, jag har den uppfattningen att det ämne som vi i dag diskuterar inte spelar någon stor roll i detta avseende. Huvudsaken när det gäller att förhindra att en del bygder hamnar på baksidan av utvecklingen är regionalpolitiken och lokaliseringspolitiken och inte frågan om kommunindelningen, som kan vara nog så betydelsefull i flera sammanhang men enligt min åsikt inte är särskilt dominerande i det sammanhang som herr Johansson i Trollhättan nyss nämnde. Jag kunde, herr talman, som alltid, med lätthet följa herr Johanssons klara resonemang även i de avseenden där jag inte delar hans uppfattning, utom när han i slutet av sitt huvudanförande kom till citaten ur mitt anförande år 1962. Det är riktigt att jag talade om att vi var en majoritet här i kammaren som då hade iklätt oss — som jag något retoriskt sade — en mantel, som brittiska politiker i ett tidigare skede i Storbritanniens utveckling hade axlat. Det var socialdemokraterna, det var folkpartiets stora flertal och det var herr Larsson i Luttra från centerpartiet och herr Nilsson i Göingegården från det dåvarande högerpartiet som hade iklätt sig denna mantel. Vi var överens. Det var mellan oss som denna uppgörelse träffades år 1962. Jag har fortfarande den manteln på mig, herr Larsson i Luttra likaså, och nu har den demokratiska oppositionen över huvud taget iklätt sig den. Men herr Johansson i Trollhättan och hans meningsfränder menar nu att det är dags att lägga av den. Det anser inte jag, och jag skall med några synpunkter, herr talman, försöka förklara varför så inte är fallet. Enligt min mening bör det betydelsefulla ämne vi nu diskuterar främst. ses ur synvinkeln av en frågeställning, som jag skulle vilja ange på detta sätt: Hur skaffar vi oss bäst de organisatoriska och institutionella förutsättningarna för en synnerligen välbehövlig förbättring av både den ekonomiska och den fysiska planeringen i samhället? Hur förstärker vi samtidigt bäst medborgarnas inflytande över innehållet i och utformningen av denna planering? Hur förbätt rar vi bäst medborgarnas möjligheter att utöva en förstärkt demokratisk kontroll och hur reducerar vi bäst avståndet mellan dem som fattar besluten och alla dem som får se sina levnadsvillkor påverkade av besluten?

Jag brukar nämna tre principiella riktmärken för det politiska handlandet i dessa avseenden. För det första: Man skall sträva att undvika en statlig, central detaljdirigering ned i regioner och primärkommuner. Målet skall vara att åstadkomma en fördelning av planeringsuppgifterna på statliga, regionala och primärkommunala organ, en fördelning som ger optimala förutsättningar för såväl medverkan från medborgarnas sida som god effektivitet.

De bästa förutsättningarna för att ett sådant ansvar rätt skall kunna bäras uppstår naturligtvis om besluten fattas efter en grundlig och kritisk förberedande debatt inför offentligheten. För det tredje: För att en sådan de batt på ett meningsfullt sätt skall kun: na föras och medborgarnas intresse och engagemang tas till vara krävs i sin tur att planeringsarbetet inriktas på att lägga fram i stora drag utformade huvudalternativ. Detta gäller både riksplaneringen, den regionala planeringen och den primärkommunala planeringen. Bara om den offentliga diskussionen kan röra sig om ett val mellan olika huvudalternativ blir den optimalt vägledande och produktiv. Det blir den däremot inte om den inskränks till att säga ja eller nej till ett enda alternativ.

Av vad jag sagt framgår att jag räknar med tre instanser, tre plan, där den ekonomiska och den fysiska planeringen skall ske: riksplanet, det regionala planet eller länsplanet och det primärkommunala planet. Jag utgår — och det framgår också av vad jag sagt — från att folkvalda församlingar på samtliga dessa plan skall fatta de avgörande besluten och utöva den demokratiska kontrollen. På regionsoch länsplanet tror jag att detta måste innebära en särskilt stor förändring i förhållande till den nuvarande ordningen. Nu står länsstyrelserna och en hel del olika länsnämnder inte under någon folkvald förtroendemannaförsamlings kontroll. De är mera regionala ombud för den centrala statsmaktens, för regeringens, intentioner. Hur en sådan förändring på länsplanet skall åvägabringas i detalj är det för tidigt att ha någon bestämd uppfattning om, men jag vill gärna bekänna att de riktlinjer som har uppdragits i länsdemokratiutredningens betänkande för mig i stor utsträckning ter sig sympatiska. I en del långtgående och spekulativa resonemang har variationer på en annan tankegång skymtat. Enligt denna andra tankegång skulle det egentligen bara behövas två planeringsnivåer: en statlig och en regional. Den regionala nivån skulle i sin tur kunna etableras på ett par olika sätt. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att sedan målet 282 kommuner hade uppnåtts skulle en fortgående kommunsammanslagning ske och antalet kommuner reduceras till långt nedanför det antal som 1962 års reform avsåg att uppnå. Slutmålet skulle vara kanske 35, maximalt kanske 70 jättekommuner. I så fall skulle inte bara den nuvarande länsindelningen te sig inadekvat, utan hela länsstyrelseinstitutionen och till den anknutna regionala undernämnder till olika statliga förvaltningar skulle, såvitt jag förstår, kanske helt försvinna eller i varje fall få mycket starkt reducerade funktioner. Man skulle också kunna tänka sig den konsekvensen av en sådan linje, att det blev en uppdelning av länsorganens och landstingens nuvarande uppgifter mellan å ena sidan ett ringa antal primärkommuner — jättekommuner — och å andra sidan staten. Det skulle innebära en förstärkning av de centralistiska tendenserna i samhällsutvecklingen. En annan linje, efter vilken man skulle kunna komma fram till bara två planeringsnivåer av stor betydelse, skulle vara att föra över ett stort kvantum av kompetens från primärkommuner till länsorgan. Om i så fall inte samtidigt en kraftig vidgning av de folkvalda regionala församlingarnas ansvarsområde och av möjligheterna att påverka planeringen inom regionen skedde, skulle också efter den linjen en ökning av statsdepartementens och de centrala ämbetsverkens kompetens och makt uppkomma. I själva verket förefaller mig den risken utpräglad även med denna andra linje. I båda fallen skulle medborgarnas möjligheter att påverka beslutsprocesserna, såvitt jag kan se, ingalunda förbättras utan i stället inskränkas. Det är därför, herr talman, som jag redan nu skulle vilja tillåta mig att hissa en varningssignal för alla tankegångar som går i riktning mot bara två planeringsnivåer av betydelse. I min framtidsbild ingår alltså tre sådana nivåer. I denna bild ingår också att den regionala nivåns befogenheter kan och bör vidgas, väsentligen genom en överflyttning av kompetens från departementen och andra centrala statsorgan. Därmed vill jag inte ha sagt att jag anser att den nuvarande länsindelningen är den bästa eller att den är sakrosankt. Herr talman! När vi här i kammaren för sju år sedan diskuterade den kommunindelningsreform som vi alltjämt arbetar efter framhöll jag ett par synpunkter som jag gärna vill erinra om. Jag har inte alls, vilket herr Johansson i Trollhättan tycktes anta, någonting emot att erinra om vad jag då sade. De synpunkter jag vid detta tillfälle framförde talar enligt min mening alldeles bestämt till förmån för en lösning med tre planeringsnivåer, var och en grundad på ansvaret hos folkvalda förtroendemän.

En av anledningarna härtill är t.ex. att vi — och det kravet är lika aktuellt nu som för sju år sedan — bör få en betydligt större småhusbebyggelse i landet. Med de alltmer förbättrade kommunikationsmedlen kommer säkerligen många människor, som har sitt arbete i städer och tätorter, att fö redra att bosätta sig utanför dessa. Jag anser alltjämt att detta vore en riktig och lycklig utveckling. En sådan samordning av bebyggelseplaneringen inom väsentligt större regioner än vad de 282 kommunerna i genomsnitt kommer att utgöra bör ske genom samverkan mellan primärkommunerna och i demokratisk ordning tillsatta och under demokratisk kontroil stående regionala organ — länsorgan. Kommunalmän inom ett län och länets landstingsmän känner varandra och i inte obetydlig utsträckning är det faktiskt fråga om samma personer. Om landstingens kompetensområde kommer att starkt vidgas och om nya uppgifter överförs från statliga instanser o.s.v. måste säkerligen också antalet medlemmar i landstingen och intensiteten i landstingens arbete ökas högst väsentligt.

Herr Johansson i Trollhättan talade om att nya omständigheter hade kommit till efter 1962 vilka hade motiverat en ändring i hållningen hos honom och hans meningsfränder. Jag vill anföra ett par omständigheter som jag anser stöder den hållning som jag intog 1962. Vi har under senare år upplevt hur skillnaderna mellan olika delar av vårt eget land när det gäller ekonomisk utveckling har skärpts på ett ganska oroväckande sätt. Det är naturligtvis inte min avsikt att i detta sammanhang ta upp Norrlands och skogslänens problem. Men låt oss föreställa oss att vi under 1960-talet hade haft länsdemokratiska organ med överblick över och kom petens att göra en ekonomisk planering inom sina egna områden och förklara vad de ansåg nödvändigt för att denna ekonomiska planering skulle bli lyckad. Låt oss föreställa oss att vi haft landsting direkt stödda på befolkningens inom länen uttryckta vilja, som i sin egenskap av tunga politiska institutioner kunnat för de centrala statsmakterna lägga fram sina områdens problem i stort och ställa väl underbyggda krav på en resursfördelning som hjälpt till att rimligen lösa dessa problem. Då tror jag att Norrlands och skogslänens kris inte fått den skärpa som den faktiskt i dag har. Då hade man, herr Johansson i Trollhättan, haft en ordning som mer effektivt än det tvångsförfarande man nu syftar till verkligen skulle kunnat förhindra att en del bygder kommit efter i utvecklingen. Då skulle också underlaget för och viljan hos statsmakterna i deras uppläggning av den ekonomiska planeringen, lokaliseringsoch regionalpolitiken sannolikt bättre ha tillgodosett de eftersatta regionerna än vad som nu har blivit fallet. En annan betydelsefull omständighet som tillkommit sedan 1962 är att vi fått ett debattläge där stegrade krav från medborgarnas sida på att bättre än hittills kunna påverka beslutsprocesserna har vuxit i styrka på ett sätt som vi i början av 1960-talet nog inte kunde föreställa oss. Det är också ett skäl för att vi skall tänka efter och fråga oss, om det väsentliga som vi nu har att göra är att slå in på en tvångslinje när det gäller att genomföra kommunindelningsreformen. Jag tror inte det. Jag vågar i stället påstå att det är frågor och problem av den typ som jag nu har berört som bör stå i förgrunden för vårt intresse och inte ett tvångsförfarande. Hur skall uppgifterna fördelas på de tre planeringsnivåerna och de institutioner som verkar från dem och vilken kompetens skall de ha? Hur skall vi hos alla dessa instanser bättre kunna skapa möjligheter för medborgarna att på olika sätt, t.ex. genom en livligare debatt om olika planeringsalternativ och genom lokala och regionala folkomröstningar 0o.s. v., utöva ett mer väsentligt inflytande än nu på beslutens utformning? Kommer vi här i riksdagen att presenteras olika alternativ för en grov översiktlig riksplanering som <sgäller t.ex. naturoch miljövårdens krav och fritidslivets behov? Också på det ekonomiska fältet måste det, såsom jag nyss berörde, göras insatser för en mer likvärdig behandling av olika storregioner och för en samhällsekonomiskt lämplig utveckling. Hur tänker sig egentligen statsrådet Lundkvist och andra berörda statsråd att ordna den för oss här i riksdagen mycket betydelsefulla inblicken i riksplaneringsarbetet? För min del vill jag livligt förorda att vi nästa år sätter till ett särskilt utskott i riksdagen med uppgift att fortlöpande hålla kontakt med och granska riksplaneringsarbetet på de olika håll i kanslihuset där det försiggår. Hur mycket av den översiktliga ekonomiska och fysiska planeringen kan decentraliseras från departement och statliga organ till regionala demokratiska instanser med kompetens som sträcker sig vida utöver sjukvårdens område? För min del tror jag på en avsevärd sådan delegering. Det behöver etableras en effektiv buffert som kan avvärja onödig statlig reglering långt ner i regionernas och primärkommunernas förhållanden. Och hur skall kompetensfördelningen ' ordnas mellan primärkommunerna och en sådan förstärkt regional demokratisk instans? Det är klart att det också i det senare avseendet finns stora problem, som kan vara nog så intrikata. Några har nämnts i dag, t.ex. gymnasieskolan, anstaltsvården och det s.k. primärkommunala planmonopolet, men jag är övertygad om att problem av den typen går lättare att lösa om vi slår in på en väg som över huvud taget präglas av decentralisering av viktiga avgöranden. Jag skulle önskat att regeringen med större energi, med större öppenhet och under bättre möjligheter för riksdagen och den offentliga debatten över huvud taget att medverka hade tagit upp dessa stora problem. Det har den inte gjort, utan i stället skall nu ett beslut drivas igenom om att förvandla 1962 års ordning till ett tvångsförfarande när det gäller kommunindelningen. Jag anser att detta visar en brist på sinne för proportioner och en brist på förståelse för vad som är viktigt och mindre viktigt i den svenska samhällsutvecklingen för närvarande.

Den svenska socialdemokratins ledning känner sig tydligen nu så säker i sadeln, att den tror sig utan några större olägenheter kunna stärka sitt centralistiska grepp och motverka dem som strävar i en annan riktning.

Om jag allra sist, herr talman, får återvända till början av mitt anförande, vill jag än en gång poängtera att folkpartiet 1962 träffade en uppgörelse med socialdemokraterna i kommunfrågan. Det har enligt min mening inte inträffat någonting som gör det berättigat för oss att vika från den linje som vi då slog in på. Man säger att kommunsammanslagningarna hittills har gått långsamt. Men vi har ju nu hunnit fram till ett skede då en rad utredningar är fullbordade och en rad sammanslagningar kommer att ske. Även om riksdagen skulle stanna — vilket den alltså tyvärr troligen inte kommer att göra — för att fortsätta på 1962 års linje, skulle vi få se hur antalet kommuner under de närmaste åren skulle starkt reduceras. Det finns ingen anledning att driva på och skynda på innan man på allvar tagit itu med de stora och väsentliga problem som jag här har försökt antyda och som regeringen hittills har försummat. Den enighet som nu föreligger inom den demokratiska oppositionen om att gå vidare på 1962 års linje, en linje som alltså redan då var folkpartiets, betraktar jag som en positiv faktor av betydelse, och jag är övertygad om att den också i längden kommer att påverka utvecklingen. Vad vi främst behöver är, som jag ser det, två saker: för det första en bättre balans mellan centrala, regionala och lokala planeringsfunktioner och för det andra bättre möjligheter för medborgarna att få insyn i planeringsarbetet och påverka planeringsbesluten på samtliga tre nivåer.

Herr talman! Det är rätt långtgående åtgärder som regeringen har föreslagit i den proposition som behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande och som har tillstyrkts av utskottets socialdemokratiska majoritet. Det som faller i ögonen är det starka inslaget av tvång. Länsstyrelserna skall besluta om sammanläggningsutredningar, om kommunerna inte gör det.

Detta betyder, som det redan har påpekats av tidigare talare, att man överger grundprincipen i 1962 års beslut, nämligen frivilligheten. Man får kanske säga att frivilligheten i stort sett har respekterats, men nu skall den strykas genom ett penndrag. Centern har intagit den ståndpunkten inför propositionen, lika väl som vi gjorde inför beslutet 1962, att sammanläggning av kommuner enligt blockindelningen skall ske på frivillighetens väg och att kommunerna själva skall ha det avgörande inflytandet. Vi kan inte acceptera de tvångsåtgärder som nu föreslås. Jag finner dessa tvångsåtgärder mycket märkliga framför allt av tre skäl. De innebär för det första ett brot! mot de löften som Sveriges riksdag har givit. För det andra försvagar de obestridligen den kommunala demokratin. Jag tror att herr Johansson i Trollhättan, som ändå har ett stort intresse för dessa frågor, har litet svårt att förklara att en så stark reducering av de förtroendevaldas antal i detta land — det är ju en fullständig strukturell förändring, en förändrad politisk struktur som vi kommer att få — innebär en förstärkning av den kommunala demokratin. Den måste väl snarare medföra risk för en väsentlig försvagning av denna demokrati. För det tredje måste de åtgärder som nu föreslås komma att försvåra och även kanske föregripa en förutsättningslös prövning av den lämpliga framtida = arbetsfördelningen mellan stat, landsting och kommun. Det finns, herr talman, ett uttryck, som säger, att man skall stå vid sitt ord, och för min del är det väsentliga i denna fråga nu: Skall inte också regering och riksdag stå vid det ord som är givet? Eller är det en annan moralisk princip som gäller i detta hus och i huset på andra sidan kanalen? Som motiv för dessa tvångssammanslagningar anger man, att utvecklingen mot kommunsammanläggningar har varit för långsam. Vi vet dock att en del sammanläggningar redan har skett eller beslutats och att utredningar pågår på andra håll i landet. Men den avgörande principiella frågan är ju den, att konstitutionsutskottet och riksdagen med sådan skärpa slog fast 1962, att indelningsreformen skulle få en helt frivillig karaktär. Som många andra vill även jag citera vad utskottet sade, nämligen att »även om utvecklingen i fråga om sammanslagning av kommuner eller samverkan inom kommunblocken skulle ske något långsammare än beräknat bör det ej få motivera tvångsåtgärder från statsmakternas sida». Jag måste fråga herr Johansson i Trollhättan, hur man plötsligt kan ändra principiell ståndpunkt på det sätt som nu har skett efter ett sådant uttalande. Detta är ett klart givet löfte av Sveriges riksdag, och nära hälften av kommunerna som har yttrat sig har ju för övrigt i sina remissyttranden över förslaget också motsatt sig en omprövning av 1962 års principiella riktlinjer. Låt mig sedan, herr talman, säga, att när 1962 års beslut fattades förutsattes det, att det skulle bli en ingående analys av den kommunala demokratins problem. Jag upplever även det som skedde med den arbetsgrupp som sedan tillsattes i inrikesdepartementet som ett löftesbrott. Vad blev det nämligen av den egentligen? Det blev ju ett ytterst magert resultat, om man ens kan säga att det blev ett resultat alls. För en tid sedan bjöd kommunikationsministern in företrädare för de olika partierna till överläggningar om den kommunala demokratins problem. Han har också aviserat en proposition till hösten om kommunalt partistöd, allt detta i syfte att stärka partiernas kommunalpolitiska aktivitet. Jag vill understryka att detta är något väsentligt och viktigt, som vi har anledning att hälsa med tillfredsställelse. Men kvar står ändå det faktum, att riksdagen nu skall besluta om en tvångssammanläggning av kommunerna, innan verkningarna för den kommunala demokratin ingående har analyserats. En riksdag, som är vald på demokratisk väg och som skall skydda de demokratiska värdena, beslutar om en långtgående reform utan att verkligen ha klarlagt följderna för den kommunala demokratin. Det är märkligt att denna omstöpning av kommunerna skall drivas igenom innan verkningarna klarlagts bättre med avseende på medborgarnas inflytande på den kommunala verksamheten. Det har beräknats att antalet kommuner skall minska från cirka 1000 år 1962 till omkring 280 år 1974. Experter i länsdemokratiutredningen, varav åtminstone någon står regeringspartiet nära, har räknat ut att resultatet skulle bli att kanske 80000 förtroendevalda friställs från kommunala uppgifter. Herr talman!

Vi ser att den tekniska utvecklingen i vissa fall framtvingar en koncentration för att företagen skall kunna få en konkurrenskraftig och lönsam drift, men i fråga om våra demokratiska institutioner får inte effektivitetskravet vara helt dominerande och medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande tillmätas mindre betydelse. Vi vet ju att tanken på stadsdelsråd, främst i storstäderna, och liknande organ av rådgivande karaktär inte vunnit någon framgång. Många anser, och säkert på goda grunder, att det är svårt att intressera människor att mera regelbundet delta i organ där det saknas reell bestämmanderätt. Det är också märkligt, herr talman, att den här tvångssammanläggningen skall beslutas i en tid då vi alla märker en reaktion mot den växande distansen mellan de beslutande organen och medborgarna, mellan de styrande och de styrda. Allt fler säger sig ha en känsla av att stå utanför och tycker sig sakna insyn och inflytande i ett alltmer komplicerat maskineri. Vissa högröstade ungdomsgrupper vill inte acceptera den representativa demokratin utan kräver en s.k. direkt demokrati och accepterandet av utomparlamentariska metoder.

Vi behöver en bättre kommunal skolning och information och flera tillfällen att föra dialoger även med dem som står utanför organisationerna. Men jag vill understryka att allt detta bara blir ett önsketänkande, om inte partierna har tillräckliga resurser utan måste tigga pengar hos storföretag och starka intresseorganisationer. Samhället måste se till att de ekonomiska resurserna skapas utan sådant beroende. Det är emellertid ofrånkomligt att den starka nedskärningen av antalet förtroendevalda kommer att försvaga rekryteringsbasen och försämra möjligheterna till en bred kontakt mellan förtroendemän och allmänhet. Jag säger det fastän jag anser det vara möjligt att aktivisera de politiska organisationernas verksamhet ytterligare, om bara de ekonomiska resurserna skapas. Låt mig också tillägga i sammanhanget att dagens ungdom, som har helt andra utbildningsresurser än tidigare generationer och helt andra möjligheter att orientera sig i omvärlden, kommer i morgondagens samhälle att kräva bättre insyn och större inflytande. Då är det paradoxalt att riksdagen nu skall besluta om en reform som obestridligt minskar möjligheterna att tillmötesgå dessa krav.

Enligt vår mening är det en bakvänd ordning att först besluta om en genomgripande kommunsammanläggning och sedan ta ställning till den framtida uppgiftsfördelningen mellan stat, kommun och landsting. Vi borde först klara ut uppgiftsfördelningen och hur den kommunala demokratin bäst tillgodoses genom olika alternativa lösningar, innan vi vidtager genomgripande ändringar i kommunindelningen. Jag tycker att det borde ha varit ett logiskt handlingsmönster. Slutligen vill jag fråga om slutmålet för regeringen är 280 kommuner. Kommunikationsministern får inte bli förvånad över att den frågan ställes. Jag erinrar om att generaldirektören i ar betsmarknadsstyrelsen för ett par år sedan skrev en artikel, i vilken han föreslog att vi skulle ha blott ett 70-tal kommuner här i landet. Han ifrågasatte om det då skulle finnas utrymme för en regional instans mellan staten och kommunerna. Men vi kan inte acceptera en utveckling där landstingen försvinner jämte den uppdelning på tre nivåer som herr Wedén här talade om och som centern har ägnat stort intresse åt bl.a. i de motioner som låg till grund för länsdemokratiutredningens betänkande. Jag vill påpeka att den förre inrikesministern gjort uttalanden, som kan tolkas så att han hyser en viss sympati för dessa generaldirektör Bertil Olssons funderingar. Om regeringen har liknande intentioner, bör det klart sägas ut.